Herr talman! Avfallsfondens idé är att se till att återvinningsmarknaden förbättras. Det är inte stor mening att sortera och återvinna avfall om ingen vill ha det och det inte finns teknik för att göra något vettigt av det i nästa steg. Här krävs det insatser. Flera utredningar pekar på just detta problem. Jag tror att en av de största besvikelserna på många håll i landet är just detta, på att det inte fanns något förslag om avfallsfond i regeringens proposition eller i det betänkande som vi strax skall ta ställning till. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till motion Beträffande avfall och återvinning finns det många andra frågor som man skulle kunna beröra. Det mesta täcks dock av det lagförslag jag förut nämnde. Jag skall inte gå in på alla detaljer. I stället tänker jag gå in på detta med industrin och andra punktutsläpp. Detta är ett mer traditionellt område, där man får säga att det hänt ganska mycket. Miljöskyddslagen är i hög grad riktad mot just punktutsläppen. Men vi menar att det ändå finns en hel del kvar att göra. Beträffande tungmetaller bör man, tycker jag, ompröva utsläppen betydligt mer systematiskt. Man bör försöka pressa ned dem så att de praktiskt taget upphör till mitten av 90-talet och senast år 2000. Vi anser att alla företag som omfattas av miljöskyddslagen och inte har något tillstånd eller inte ens sökt något måste göra det snarast och senast 1994. Det är egentligen rätt konstigt att vi inte fått med utskottet på detta. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till motion 1990/91:Jo89, som kräver just detta. Vi anser också att avloppssystemen bör förbättras i landet. De behöver åtskiljas. Man bör inte blanda ihop avlopp från hushåll, industri och dagvatten. De bör skiljas åt, och man skall rena var och en av dem i den mån det behövs. På det sättet kan man i reningsverken av hushållsavfallet få fram ett slam som inte är förorenat med en massa kemikalier. Det är också en förutsättning för att man i framtiden skall kunna återanvända detta slam som gödningsmedel. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till motion 19990/91:Jo118 yrkande 14. Vidare menar vi att utsläppen av klororganiska ämnen måste minskas snabbare. Det gäller alltså utsläpp alltså från blekerierna hos massaindustrierna. Vi vet att en stor del av de klorerade organiska ämnena som kommer ut från blekerierna egentligen är okända. Det är potentiella miljögifter. Man räknar med att vi inte ens vet vad 80 % av dem är. Vi har upptäckt att fler och fler av just dessa klororganiska ämnen är mycket farliga. Vi anser att de senast efter 1995 inte skall få släppas ut alls. Vi anser också att klorblekt papper skall kunna förbjudas i Sverige. Det behövs inte någon klorblekning för att få vitt papper. Vi anser också att naturvårdsverkets plan i dessa avseenden måste skärpas. Vi anser dessutom att en kloravgift skall införas för att påskynda denna process. Det skall vara en avgift på kloret in till fabriken, inte på utsläppen. Skälet är att kloranvändning som sådan är farlig även ur arbetsmiljösynpunkt. Det behandlas dock i ett annat betänkande, skatteutskottets betänkande om miljöavgifter, så det kommer väl upp i den debatten. Det blir litet inkonsekvent, för det finns andra partier som har reservationer till det här betänkandet om ungefär samma sak. Vi anser också att kraven på reningsverken skall skärpas och att kommunerna som alternativ skall kunna få utnyttja möjligheten att göra våtmarker och på det sättet få ned kväve och fosforutsläppen till våra kusthav. Vi anser att kvicksilvret måste bort ur klor-alkaliindustrin. Vi anser att det bör kunna ske ganska snart, senast den 1 juli 1992. Vi har en reservation om detta. Detta var några axplock av vad vi kräver på detta område. Det finns tyvärr flera miljöskador som vi ärver från tidigare generationer. Det gäller kanske framför allt försurningen. Vi tvingas kalka för att dämpa effekten. Vi har föreslagit påökningar, och vi har lyckats få en majoritet i utskottet för en smärre påökning. För att få en majoritet för detta har vi inte reserverat oss i denna fråga. Jag vill ändå betona att det egentligen behövs mycket mer än det som utskottet nu föreslår. Beträffande gamla industritippar, ofta gruvavfallsupplag, måste man vidta en del åtgärder för att stoppa läckaget av framför allt tungmetaller. Vi har där förslagit att man skall satsa 100 milj.kr. Tyvärr har regeringen och utskottet bara föreslagit 25 miljoner. Det anser vi vara alldeles för litet. Detta är ju stora problem, som måste åtgärdas så fort som möjligt. Det läcker alltså stora mängder tungmetaller från dessa avfallsupplag. Herr talman! Förutom allt detta behandlas även trafikfrågor i betänkandet, trots att ett annat betänkande om trafik och miljö senare kommer att debatteras. Det som tas upp i detta betänkande om trafik är också sådant som tidigare under våren behandlats i trafikutskottet. Det behandlas också delvis i ett betänkade som kommer från trafikutskottet. Detta är återigen ett tecken på att det hela gått väldigt snabbt till väga och att det kanske inte har behandlats så grundligt som det kanske borde. Jag måste ändå kommentera några punkter. Bilskrotningspremien bör höjas. Jag noterar att vi här vill gå längre än de andra. Det kan man väl bara konstatera. En viss höjning blir det trots allt, och det får vi glädjas åt. Vi anser att miljöklasser bör införas även för arbetsfordon. Det kravet finns med även i ett förslag från ett annat parti vilket behandlas i ett annat betänkande. Också den frågan har alltså tydligen hamnat på flera ställen. Vi anser att miljöfarliga tillsatser i drivmedel skall förbjudas. De är nästan aldrig motiverade, utan man kan ta fram rena drivmedel som ändå håller hög kvalitet. Jag vill därför särskilt yrka bifall till motion 1990/91:Jo730 yrkande 4, där detta krav finns med. Vi föreslår mycket långtgående krav på rening av avgaser i bilar och övriga fordon. Vi anser att dessa krav skall gälla även för sjöfarten och flyget. Självfallet finns också en reservation som allmänt handlar om en miljöanpassning av transportsystemen. Men detta kommer som sagt upp i samband med debatten kring ett senare betänkande, och jag skall därför inte här och nu ta mer tid i anspråk för dessa frågor. Herr talman! Jag har pratat med mina vänner i miljöpartiet och vi har kommit överens om att försöka begränsa antalet reservationer som vi begär votering på. Skulle vi ta med alla, skulle det som vi ser det bli en alldeles orimlig börda på kammaren. Men vi har ändå väldigt många reservationer till betänkandet. Detta är hjärtefrågor för oss, frågor som väger mycket tyngt, så vi kommer därför ändå att begära votering på en del. Jag vill yrka bifall till reservationerna 5, 9, 12, 21, 46, 57, 75, 93, 104, 117, 119, 128, 134 och 160. Det är de enligt vår mening principiellt tyngre reservationerna.

Herr talman! Jag märker att Anders Castberger är noga med att följa upp sitt partis reservationer. Det är riktigt att också folkpartiet har en reservation om bildäck. Det har jag noterat. Jag var litet slarvig i min formulering. Vad jag snarare avsåg var katalysatorer och smörjoljor. Vi skulle ju faktiskt kunna prata ihop oss litet mer om vi fick litet mer tid, vilket vi kräver genom att yrka på återförvisning av ärendet. På så sätt skulle vi faktiskt kunna få fram bra förslag som kan stödjas av en majoritet så att vi kan se att till någonting händer på det här området. Anders Castberger menar väl inte att man bara skall syssla med något slags demonstrationspolitik, där man talar om vilka fantastiska reservationer man har? Det väsentliga är väl att försöka nå bra beslut, eller hur? När det gäller överstatlighet och EG skulle jag vilja be Anders Castberger att ta del av de miljökonsekvensanalyser som EG själv gör och har gjort angående vilka miljöeffekterna blir av vad man gör inom EG nu och under de närmaste två-- tre åren. Dessa analyser visar -- tyvärr -- entydigt att utsläppen från en lång rad luftföroreningar och vattenföroreningar kommer att öka, och man kan också notera att även energianvändningen kommer att öka. Allt detta innebär belastningar på miljön och naturen. Därför är det naturligtvis ingen bra miljöpolitik att gå med i EG och göra likadant. Man kan alltså inte säga att EG skulle innebära något slags underverk för miljön. Jag noterar att folkpartiet faktiskt inte stödjer våra konkreta krav på överstatlighet. Så är det. Vi menar att de överstatliga besluten bör gälla hela Europa och helst hela världen, om det skulle vara möjligt. Det är något annat än att underkasta sig en ny supermakt för att uppnå maximal ekonomisk tillväxt.

Herr talman! Grethe Lundblads ödmjuka ansats är ju en konstruktiv infallsvinkel för ytterligare utveckling av ett samtal om hur vi gemensamt skall kunna ta ansvar för att få fram nya metoder och ett bättre förhållningssätt för att på den vägen komma längre i miljöarbetet. Jag gjorde ett försök i den riktningen, som Grethe Lundblad dess värre tillbakavisade då hon avstyrkte reservation 90. I stället för just detaljerade mål och gränser för klorutsläpp är jag där öppen för andra tänkbara metoder som skulle kunna prövas. Jag nämnde en kombination av marknadsekonomiskt synsätt och koncessionsmetoder, som i form av vad jag kallar klorbubbla skulle kunna vara ett alternativ. Grethe Lundblad retoriken litet väl långt. Hon sade att det bara bidde en tumme. Regeringens anslag är tillräckligt, sade Grethe Lundblad. Varför då bli så förnärmad över att andra partier tillsammans gått längre och faktiskt föreslagit mer än 50 % utöver regeringens förslag? Sedan frågade Grethe Lundblad hur det gemensamma programmet på bl.a. det här området skulle se ut som en annan regering -- det var i alla fall så jag tolkade det -- skulle komma fram till. Jo, det skulle bli minst 20 milj.kr. mer än vad regeringen har föreslagit. Det är just vad partierna har enat sig om. Jag påstod inte alls att det är alldeles för dyrt att se till att det blir en bättre ordning på reningsverken, men det är och kommer att bli mycket dyrt. Vi vill inte på något sätt ställa oss avvisande till en halvering av utsläppen, tvärtom. Som jag inledningsvis sade vill vi gå ännu längre, men det gäller kanske också att få fram helt nya metoder. Det kan vara väl så kostnadseffektivt som att i alla lägen hålla fast vid den nuvarande tekniken. Detta nämnde jag och försökte ge en infallsvinkel med avseende på vad man skulle kunna göra. Självfallet spelar en mindre mängd kväve i jordbruket en stor roll, och här har folkpartiet liberalerna också medverkat till att en minskning fortlöpande har kunnat ske.

Herr talman! De pappersindustrier som i dag tar emot tidningspapper tar inte, Grethe Lundblad, emot alltför små mängder. Av ekonomiska skäl föredrar man att skaffa papper från andra länder. Vidare anser man inte att det t.ex. är ekonomiskt att bygga ut ett tidningspappersbruk i norra Norrland, eftersom underlaget där är alltför litet. I princip är det här alltså fråga om ett ekonomiskt problem. På liknande sätt förhåller det sig beträffande glas. På något sätt måste det gå att komma fram till en lösning, t.ex. genom någon sorts finansiellt stöd. Jag skulle kunna tänka mig vidgade möjligheter för företagen att få transportstöd också för sådana här produkter -- transportstöd kan ju beviljas beträffande halvfabrikat. Jag undrar om det inte vore en framkomlig väg och om det inte är en väg som också Grethe Lundblad skulle kunna säga ja till. Jag har inte suttit med särskilt många år här i riksdagen. Men jag instämmer gärna i föregående talares tack till Grethe Lundblad för hennes medverkan i olika debatter här.

Herr talman! Vi har kommit in i en vänlig fas i denna debatt. Jag håller helt och fullt med dem som uttalat sin sympati för Grethe Lundblad. Efter de år som jag har varit med i utskottet har jag ingen annan uppfattning än den som har kommit till uttryck här. Hon har varit en stor tillgång, hon har alltid varit saklig och vänlig. Det är en stor, omfattande och viktig proposition som vi behandlar i dag. Det är ett stort och innehållsrikt betänkande, som inrymmer inte mindre än 249 reservationer. För att få en viss ordning på det hela har vi delat in debatten i fyra olika avsnitt. Jag kommer in i debatten vid inledningen av det tredje avsnittet och kommer att beröra en del av de frågor som skall behandlas under detta avsnitt. Jag yrkar bifall till ytterligare en reservation, utöver de reservationer som Ingvar Eriksson och Ivar Virgin tidigare yrkat bifall till, nämligen reservation 44. För att spara tid har vi från vårt håll varit mycket restriktiva, vilket inte innebär att våra övriga reservationer inte skulle vara för oss angelägna. De ställningstaganden som vi gör och de åsikter som vi framför återkommer vi till i framtiden -- det är jag övertygad om. Det är väl känt att vi moderater slår vakt om enskilt ägande. Vi vill uppmuntra och stödja de människor som vill ta ansvar, som vill äga och förvalta. Vi reagerar därför när majoriteten uttalar att markägaren och företagaren skall ta sin del av det ekonomiska ansvaret för att säkra skyddsvärda områden. Det är ett ingrepp mot privat egendom och en kränkning av äganderätten. Principen står dessutom i strid med riksdagens tidigare beslut om rätten till ersättning enligt plan och bygglagen. Vi anser det inte heller nödvändigt att satsa 750 milj.kr. för inköp av skogsmark. Vi moderater menar att en samverkan med skogsbruket om skyddsinsatserna skulle bli både effektivare och kunna ske till längre kostnad än vad som nu föreslås. Staten är inte speciellt bra på att utöva naturvård. Det räcker inte bara med att utfärda bestämmelser om reservat och naturvårdsområden. Genom att privata markägare och ideella föreningar ägnar sig åt naturvård begränsas kostnaderna och verksamheten effektiviseras. De statliga inköpen bör därför begränsas och endast få ske i undantagsfall i enlighet med de moderata partimotionerna. Det stora felet enligt vår uppfattning i dagens skogspolitik är att den är reglerad in i minsta detalj. Det är i praktiken myndigheterna, inte markägarna, som bestämmer hur marken skall brukas. Denna detaljstyrning måste därför avskaffas. Skogs och markägare måste få chansen till engagemang och därmed utveckla egna idéer och lösningar. Då stimuleras mångfalden och nytänkandet till gang för såväl skogsbruket som naturvården. Dessa frågor tas upp i vår reservation 235, till vilken I vår motion Jo105 tar vi också upp de problem och den stora kostnad det innebär att naturvårdsverket köpt stora skogsarealer, men saknar medel att fullfölja köpen. Vi föreslår att avtalet omförhandlas på så sätt, att staten erbjuder säljaren skogsmark från domänverket. Det finns, enligt vår uppfattning, ingen anledning att dra på sig så stora kostnader när det finns gott om mark att byta med. När det gäller kalkning av skogsmark har vi ingen annan uppfattning än den som framförs i propositionen om behovet av kalkning. Det är ett behov som ökar för varje år så länge nedfallet av svavel och kväve överskrider den kritiska belastningen. Kalkningen, som är ett sätt att åtminstone på kort sikt begränsa försurningen, drar stora kostnader. Kostnaderna kan beräknas till mellan 300 och 500 milj.kr. Vi moderater anser det vara skäligt att markägaren står för en viss del av kostnaden, förslagsvis 20 %, med eget arbete inräknat. Vi anser nu liksom tidigare att miljöavgifterna inte skall fungera som en skatt för att klara statens finanser utan skall användas för att förbättra miljön, i första hand för kalkning och återställningsarbete. Genom att avgifterna fonderas skapas en långsiktig och säker finansiering till gagn för miljön och naturen. Detta gör miljövården oberoende av budgetmedel och statliga anslag. Det måste val fel att beskatta miljöförstöring och se det som ett medel och en utväg att klara statens finanser. Sverige kan på det sättet göra sig beroende av miljöförstöring för att slippa budgetunderskott. Men det måste vara rätt att ta ut en avgift som används för att återställa miljön efter miljöskador, forska för att finna bättre reningsmetoder och substitut för skadliga ämnen. Ett sådant system skapar en god cirkel, där inkomsterna och miljöförstöringen minskar i samma takt eller rent av att miljöskadorna minskar fortare än inkomsterna till fonder. När det gäller Norges förorening av gränsvattnen i norra Bohuslän skriver utskottets majoritet att vissa åtgärder redan vidtagits för att minska föroreningarna och utsläppen och att dessutom ytterligare åtgärder utlovats, såsom att lägga ner massafabriken i Halden. Jag anser att vi nu levt tillräckligt länge på norska löften som inte infriats. Vi har fortfarande varken torsk eller rödspätta hemma i min skärgård, precis som det har varit de senaste 15 åren. Det är oerhört trist att leva i en fiskefattig, nästan fisketom, skärgård där bortåt ett hundratal skärgårdsfiskare för inte mer än 30--40 år sedan fick sin försörjning. De har slagits ut av föroreningar i den inre skärgården av en onaturligt stor sälstam i ytterskärgården. Det finns därför anledning att ta upp förhandlingar där överenskommelser träffas om reducering av förstörelsen, men också om återställande av fiskbestånden inom de områden som drabbats. I ett särskilt yttrande tar vi upp ett par av de frågor som nyss behandlats ingående av riksdagen. Vårt ena yttrande har som rubrik ''Hotade arter -- Genteknik''. När det gäller genteknik pekar vi på den varsamhet som måste iakttas, behovet av forskning och internationellt samarbete samt att ökade kunskaper måste vara en grund när användning av tekniken bedöms. Det är viktigt att analysmetoden har så god säkerhet att den kan användas när konsekvenserna för människor och miljö skall bedömas. Det andra särskilda yttrandet berör de fjällnära skogarna. Vi uttalar där att skyddet skall förstärkas samtidigt som förutsättningar för ett livskraftigt skogsbruk skapas. Vi hänvisar till våra förslag om indelning av de fjällnära skogarna i olika skyddsklasser, men uttalar samtidigt att markägaren skall ersättas om myndigheternas krav innebär försvårad markanvändning.